Fru talman! Fredrik Schulte har frågat mig om det blir några traineejobb för ungdomar, hur många det i så fall blir och när dessa kommer att vara på plats samt hur jag förhåller mig till kritiken från fackföreningsrörelsen om att välfärdsverksamhet inte ska användas som arbetsmarknadspolitisk regulator.Arbetet med utformningen av traineejobb fortgår inom Regeringskansliet, och regeringen lyssnar på de synpunkter som framkommer i dialogerna med kommuner och arbetsmarknadens parter. Traineejobb kan bidra till att säkerställa kompetensförsörjningen i välfärdssektorn och därmed höja kvaliteten i verksamheten. Kommunerna står inför en betydande generationsväxling. Många äldre kompetenta medarbetare går i pension, och luckorna måste fyllas med utbildad personal. Traineejobben kan vara en del i denna process, så att generationsväxlingen kan ske på ett sätt så att kunskap och kompetens kan hållas kvar och kvaliteten kan värnas i verksamheterna. Dessutom kan traineejobben ge fler ungdomar en fast förankring på arbetsmarknaden.Regeringen tillsatte den 18 december 2014 en delegation med uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer för att minska arbetslösheten.

Fru talman! Moderaterna har inställningen att jobben blir fler om villkoren för företagen blir bättre, om drivkrafterna för att komma i arbete förstärks och om man kan minska regelbördan och byråkratin som belastar företag och ekonomin på olika sätt. Det ger tillväxt som gör att man kan fortsätta förstärka ekonomin eller också vid sidan av det satsa på att förstärka välfärden för att skapa större trygghet i samhället. På det sättet skapar man också nya arbetstillfällen för sjuksyrror, lärare, förskollärare och så vidare.Socialdemokraterna har lite andra ingångsvärden. Där handlar det snarare om att försämra villkoren för företagen, att göra det mindre lönsamt för människor att arbeta. I den budget som de presenterade för riksdagen i höstas gick de fram med skattehöjningar på 23 miljarder det första året. 23 miljarder ska tas ut från ekonomin. Som jag har varit inne på i tidigare debatter står det uttryckligen på s. 57 i statsbudgeten som Socialdemokraterna lade fram att det skulle minska sysselsättningen och minska tillväxten.Det är ganska naturligt att det blir så. Det blir dyrare för företagen att anställa, och det blir mindre lönsamt för människor att arbeta när man satsar på att höja bidragen för dem som inte arbetar. Den stora lösningen på hur Socialdemokraterna ska komma till rätta med detta har under hela valrörelsen, och under åtskilliga år i opposition, varit en bättre arbetsmarknadspolitik, som man har beskrivit det.Nu står arbetsmarknadsministern här i talarstolen och argumenterar för att det inte skapar några nya jobb, utan det skapar bara bättre förutsättningar. Problemet är ju att de förslag som man lägger fram om det som den här interpellationen handlar om - traineejobben - är någonting som framför allt fackförbunden har varit väldigt kritiska mot. Vårdförbundets ordförande har vid upprepade tillfällen argumenterat för att det inte är rimligt att använda välfärden som arbetsmarknadspolitisk regulator. Man anställer människor som saknar utbildning och rätt kompetens för att arbeta i vården, i skolan eller i förskolan, men man gör det ändå på grund av de traineejobb som Socialdemokraterna har föreslagit. Det är inte minst en fråga som skapar en stor irritation hos de människor som har en utbildning och som kan sitt yrkesvärv. Det ska nu komma in människor utan utbildning till likvärdig lön på arbetsplatsen. Dessutom ska dessa människor tas om hand på olika sätt, vilket till och med kanske försämrar kvaliteten i välfärden.Vi har fått väldigt olika besked från regeringen. Löfven sa att han är beredd att dra tillbaka traineejobben - den stora paradfrågan under valrörelsen. Nu säger arbetsmarknadsministern att hon ska åka ut och diskutera med kommunföreträdare, bland annat moderata kommunalråd, och fråga vad de tycker och tänker om ett inte särskilt genomarbetat förslag.
Fru talman! Traineejobben blir av. Jag tar lätt på kritiken för att jag lyssnar på dem som ska genomföra traineejobben innan jag utformar förslaget i detalj. Jag tror att det är mycket klokt att göra på det sättet. Jag kan lära av Fredrik Schultes representanter i den tidigare regeringen som inte gjorde det och som får stå där med lång näsa efter att ha lagt fram förslag som inte ger någon effekt på arbetslösheten på riktigt.Jag vet inte när Fredrik Schulte senast hade överläggningar med de fackliga företrädarna i välfärdssektorn. Det ingår i mitt uppdrag att träffa dem ofta, och det gör jag. Jag har inte mött den kritik som Fredrik Schulte refererar till, tvärtom. Jag träffar inte minst Kommunal som företräder de yrkesgrupper som vi här talar om. Traineejobben riktar sig till gymnasiala utbildningar som leder till framför allt undersköterska eller också till barnskötare. Det är yrkesgrupper som organiseras av Kommunalarbetareförbundet.Kommunal är mycket angeläget om att den här reformen kommer på plats. Bakgrunden är naturligtvis situationen i välfärden, inte minst i äldreomsorgen. Det finns många jobb i välfärden, och alltför många av dem utförs i dag av personer som inte har rätt utbildning och rätt kompetens. Detta blir som ett moment 22: Individen får inte fast anställning eftersom arbetsgivaren hellre vill fastanställa någon som har rätt kompetens och är utbildad undersköterska. I stället får individen harva runt på olika visstidsanställningar och får ingen trygg förankring.De som redan är anställda och är undersköterskor i verksamheten får hela tiden nya kolleger som ska läras upp, och ingenstans löser man själva grundproblemen. Det är ju det som vi vill komma åt med en ordnad generationsväxling. De största anhängarna av detta är det fackförbund som organiserar just undersköterskor, nämligen Kommunal. Dem har jag också ett nära samarbete med. Det sker också ett samarbete med arbetsgivarna om hur detta ska utformas på bästa sätt.Det är också regeringens uppfattning att det totalt sett är för få som i dag arbetar inom välfärden. Därför hade vi föreslagit generella förstärkningar inom till exempel äldreomsorgen i den budget som vi lade fram i höstas. Med de resurser som vi vill satsa på traineejobben blir det fler som får rätt utbildning och som kan ta de fasta jobben senare. Men det blir också en förstärkning.

Fru talman! När Alliansen kom till makten 2006 var det åtminstone under de första tre åren en tid av väldigt intensivt regeringsarbete. Man lade fram många propositioner. Det var många voteringar här i kammaren. Det var många debatter om konkreta förslag från alliansregeringen. Det har länge riktats kritik mot att Socialdemokraterna - givet det faktum att man måste samarbeta med Miljöpartiet och förhandla med Vänsterpartiet - har varit dåligt förberedda. Det ser vi nu resultatet av. Det är sällan voteringar här i kammaren. Det läggs fram väldigt få propositioner. Socialdemokraternas stora paradfråga och den stora lösningen på arbetslöshetsproblem är detta förslag om traineejobb som statsminister Stefan Löfven var beredd att dra tillbaka för bara några månader sedan. Förslaget om traineejobb är inte ens så väl förberett att Ylva Johansson kan leverera konkreta besked om hur reformen ska se ut. Det är lite märkligt hur Ylva Johansson argumenterar. Å ena sidan ska traineejobben förstärka kvaliteten i välfärden. Å andra sidan ska det vara en utbildning i de yrken som traineejobben sedan ska ge. Alla som vet hur det fungerar med olika typer av lärlings och praktikjobb vet ju att det har varit väldigt svårt att få till stånd sådana. Arbetsgivarna vet att det kräver väldigt mycket av dem att ta sig an en person som ska läras upp och instrueras i hur yrket ska utföras.Ylva Johansson borde klargöra: Vad är traineejobben verkligen till för? Är de en form av lärlingsutbildning eller är det en form av anställning som ska bidra till att höja kvaliteten? Och hur menar du i så fall att kvaliteten förstärks av att människor som saknar utbildning tas in på dessa välfärdstjänster? Det blir en form av moment 22.Om jag minns rätt var det 20 000 traineejobb som regeringen har som ambition att inrätta. Hur många av dessa tror arbetsmarknadsministern kommer att resultera i nya faktiska, riktiga jobb? De 20 000 traineejobben utgör en liten bråkdel av de 360 000 jobb som skapades under de senaste åtta åren. Det är mer än två tredjedelar av de jobb som har skapats under de senaste 30 åren. Så 20 000 traineejobb kan rimligen inte vara lösningen på det stora problemet med arbetslöshet och utanförskap, inte minst med tanke på att du själv under debatten har svängt och sagt att arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte skapar jobb, vilket finansministern säger och Socialdemokraterna har argumenterat för under lång tid.Det är väldigt många frågetecken att reda ut. Det vore bra om vi kunde få några rimliga svar.
Fru talman! Jag måste upprepa: En väl fungerande arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik kan se till att de lediga jobben kan tillsättas och att kompetensbristen på arbetsmarknaden kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Därmed kan företag och andra arbetsgivare som kan och vill växa göra det så att nya jobb skapas. Det är så det hänger ihop.Traineejobben är en kombination av arbete och reguljär utbildning. Den tidigare regeringen hade ingen politik för att klara kompetensförsörjningen och kvaliteten i äldreomsorgen. Där står vi inför mycket stora utmaningar. Med förbehållet att jag inte har siffrorna framför mig, men om jag minns rätt, står vi under de närmaste åren inför ett behov av ungefär 40 000 nya undersköterskor i äldreomsorgen. Att i ett läge när vi har oerhört få ungdomar som väljer omvårdnadsprogrammet under gymnasietiden säga att vi ska använda resurser och vara beredda att satsa så att ungdomar kan utbilda sig i de bristyrken som finns, för att vi ska kunna säkerställa kompetensen; det tycker jag är smart. Det tycker också de som arbetar inom äldreomsorgen, och det tycker de som är ansvariga för äldreomsorgen. Vi kan på det sättet lösa flera problem på en gång. Det är alltså en viktig del för att klara kompetensförsörjningen inom välfärdens olika sektorer. Inte minst gäller det behovet av undersköterskor.Det var intressant att höra Fredrik Schulte vara så nöjd med den tidigare regeringens första år vid makten. Ja, det kan man vara. Det var en regering som sprutade ur sig förslag som gav uselt resultat på arbetsmarknaden, förslag som man senare fick backa från. Den minister som föreslog fas 3, Sven Otto Littorin, fick gå ut och säga att det var ett misslyckande, att fas 3 egentligen inte borde ha införts. Den generaldirektör man med pompa och ståt tillsatte för Arbetsförmedlingen, och som skulle vara en av de bästa rekryteringar man gjort, fick man sedan själv sparka. De försämringar man genomförde i arbetslöshetsförsäkringen fick man backa från när man såg effekterna.Fru talman! Jag vill säga att jag inte skäms att lyssna och diskutera innan jag lägger fram förslag. Det viktiga är att vi löser arbetslöshetsproblemet på riktigt, inte att regeringen skjuter från höften.

Fru talman! De senaste 30 åren har det skapats 500 000 nya jobb. Av dem växte två tredjedelar fram under de senaste åtta åren, trots den värsta globala krisen sedan andra världskriget. Det kallar arbetsmarknadsministern för ett misslyckande. Arbetsmarknadsministern får gärna förklara för mig vilket land hon tycker har lyckats bättre med att skapa fler nya jobb. Vilket land i den utvecklade världen har lyckats bättre än Sverige under samma tidsperiod? Hur kommer det sig att Alliansens åtta år vid makten sammantaget var mer jobbskapande än de föregående 22 åren när i huvudsak Socialdemokraterna styrde?Anledningen till att det gick så bra var att vi i Alliansen, och särskilt Moderaterna, förstår att om jobben ska växa fram måste det löna sig bättre att arbeta, och det måste vara bättre villkor för företagen att bedriva sin verksamhet. Ni, Ylva Johansson, för en politik som går ut på det direkt motsatta. Ni höjer skatterna med 23 miljarder, och ni använder de resurserna till att höja bidragen och till att vidta ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Den ineffektiva arbetsmarknadspolitik som Socialdemokraterna alltid har stått för och som de hittar olika namn på - just nu kallas det traineejobb, tidigare var det plusjobb, och de har också talat om extrajobb - har inte någon effekt; det har arbetsmarknadsministern till och med själv nu erkänt. Hon vill inte svara på frågan hur många av traineejobben hon bedömer kommer att resultera i faktiska nya jobb.Mest intressant är att vi nu är överens om att traineejobben inte i huvudsak handlar om att få fram nya jobb utan det är framför allt fråga om arbete och utbildning, alltså ungefär lärlingsutbildningar. Vad är det som är så hemskt med att låta gymnasiet och komvux stå för den utbildningen, institutioner som faktiskt kan utbilda? I stället har man politiska arbetsmarknadsförslag som inte är särskilt genomtänkta eller genomarbetade.
Fru talman! Jag måste tydligen upprepa det ytterligare en gång: Traineejobben är en kombination av arbete och reguljär utbildning inom vuxenutbildningen. Det är vad det handlar om.Vi hör att Fredrik Schulte är väldigt nöjd med och stolt över resultatet av den tidigare regeringens arbetsmarknadspolitik och undrar varför inte jag också är nöjd med det resultatet. Jag är helt enkelt inte nöjd med en arbetslöshet på 8 procent och en ungdomsarbetslöshet som ligger på snittet inom EU; den är så hög att vi får stöd från EU-systemet för att bekämpa den. Sverige kan bättre, och därför har den nuvarande regeringen en helt annan och mer ambitiös politik när det gäller utbildning, tillväxt och arbetsmarknad.Överläggningen var härmed avslutad.